Herr talman! Jag ser inte en bibliotekslag som ett hot mot kommunerna, utan som en minimilag som skulle gagna kommuninvånarna genom att garantera tillgång till litteratur och kunskap. Jag hänvisar till mitt tidigare anförande. Hur man kan se ett förslag om en bibliotekslag som ett hot mot kommunerna övergår min fattningsförmåga.

Herr talman! Jag försökte tidigare säga att jag tyckte att det var oerhört viktigt att tala om olika slags bibliotek. Vi har ofta talat om folkbibliotek. Då försökte jag, för några repliker sedan, säga att det är olika bibliotek som vi talar om. Det är viktigt att se att de har olika behov, olika krav och olika profil. Jag sade också tidigare i mitt anförande att jag tror att det kan vara viktigt att ytterligare profilera att alla inte kan göra allting. Därför kan jag inte förstå vad det här inlägget egentligen står för. Självklart är biblioteken i Stockholm och biblioteken i t.ex. Ängelholm och Båstad, som är mina sommarbibliotek, oerhört annorlunda. Man lånar också på olika sätt. Vi har talat väldigt litet om de behov som de som lånar har. Jag tror att även det är viktigt. Vilka behov av lån har människor i dag och hur ser de behoven ut? Vad kostar böcker i dag mot vad de kostade tidigare? Det är inte bara biblioteken det handlar om. Det handlar också om oss som lånar. Men det får vi kanske ta upp en annan gång.

Herr talman! Det kammaren nu skall diskutera är förenklad statistikreglering. Handlade det bara om att säga ja eller nej till rubriken tror jag att vi alla kunde säga ja. Men jag är inte så säker på att detta egentligen handlar så mycket om vare sig förenkling eller statistikreglering i dess vidare mening. Vad är huvudfrågan? Jo, den är: Vad skall den här lagen omfatta? Där finns en klar skiljelinje mellan utskottets majoritet och oss socialdemokrater. Vi menar nämligen att det nu är tid att avveckla den särbehandling som jordbruksnäringen har haft. Det är litet olyckligt att vi har fått två propositioner, som har remitterats till olika utskottet, vilket omöjliggör en samlad behandling. Frågan för oss -- den är egentligen också ställd till de övriga debattörerna -- är: Vill verkligen näringen ha den särbehandling som den lagstiftning som vi nu har framför oss kommer att innebära? Vi tycker inte det och har därför avgett en reservation i den här delen. När det gäller arbets och miljöförhållanden finns det en beklaglig inskränkning genom att vissa uppgifter är undantagna. Vi tycker att det är beklagligt av det skälet att man då inte kan utföra ett bra förebyggande arbete. Visst finns det vissa möjligheter att samla in uppgifter om dessa förhållanden, men med den ordning som vi har föreslagit hade det blivit mycket bättre. Man hade då kunnat genomföra ett mycket bättre förebyggande arbete. En mycket intressant fråga som man kan ställa är: Herr talman! Med detta korta inlägg och med hänvisning till våra reservationer ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 4.

Fru talman! Solen skiner över den lilla ön med de höga skatterna. Riksdagen är tom, som vanligt. En av de stora svenska innovationerna har just avverkats, nämligen ytterligare en klämdagshelg. Livet på parkett, som vi lever, går emellertid mot sitt slut. Om vi tittar utanför vår egen lilla värld ser vi att järnridån i dag är borta. Det började med att Berlinmuren föll, och sedan föll det ena efter det andra. För oss innebar det att vi tvingades se att våra grannländer fanns. Tidigare överlät vi bekvämt detta till deras egna förtryckare. Under 50 år låtsades vi att de inte fanns. Men nu lever vi i en värld där vi tvingas se, och nu måste vi tvingas oss att tänka i konsekvens med vad vi ser, och att handla. Till stor del är det en grym värld, även om det också är en värld med stora möjligheter. Det är en grym värld om vi ser på våra grannländer öster om oss. Det är en värld där begreppet neutralitet är obegripligt, såvida det inte bara översätts med feghet. Det är krig i f.d. Jugoslavien, det är okontrollerade flyktingströmmar på väg hit. Det finns 40 000 sovjetiska -- nu för tiden kallas de ryska -- soldater i Litauen, 30 000 i Estland och 30 000 i Lettland. Det skulle motsvaras av att vi i Sverige hade över 100 000 främmande soldater som vi inte ville ha här -- beväpnade ockupationstrupper, medan vi själva inte skulle vara beväpnade. De länder som har det läget kallar vi fria. Dem gratulerar vi till deras frihet -- observera att det inte är de själva som gör det. När det gäller de baltiska staterna är vår historia besvärande, för att inte säga beklämmande. Vi måste nu sätta punkt för denna beklämmande historia som vi har skrivit -- inte de. Och vi måste göra det på ett hedervärt sätt. Vi måste begripa att politiskt gnabb och gnäll om vilka finansieringsformer man skall använda för att betala sina hedersskulder är genanta. Frågan om det s.k. baltguldet gäller en förskingring som vi har gjort och som vi nu skall stå för. Nu måste vi vakna upp och förstå att det krävs något av oss -- här i vår värld och för våra grannar. Formerna för hur vi återbetalar vår skuld är viktiga. Symboliken är viktig, innehållet är viktigt. Det vet vi från kontakter med dem som vi nu äntligen skall återbetala till; vi vet vad de själva tycker. Därför måste vi skrida till handling, och göra det på ett värdigt sätt. Jag imponeras då inte av de nya brösttoner som kommer från herr Schori & Co., som till nyligen -- ack så gärna -- drack kaffe och konjak med balternas egna förtryckare och som nu skall försöka ställa upp som deras räddare. Men jag anser att övriga borde kunna enas om ett snyggt agerande. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till Ny demokratis reservation i utrikesutskottets betänkande 30.

Fru talman! Det är tillfredsställande att denna fråga nu tycks få sin lösning. Den historiska belastningen av att det guld som anförtrotts Sveriges förvaltning 1940 överlämnades till Sovjetunionen kan därmed undanröjas. Med dagens guldpris rör det sig om ca 192 milj.kr. till Estland och 873 milj.kr. till Litauen. Regeringen vill nu dela upp beloppet så att 144 milj.kr. belastar anslaget G 1 under budgetåret 1992/93, medan 131 Nu är ju detta anslag avsett för biståndssamarbete med hela Östeuropa. Det betyder att även polacker och ryssar i princip får vara med och betala på den skuld som Sverige ådrog sig när samlingsregeringen överlämnade Estlands och Litauens guld till Sovjet Det tycker vi är mindre bra. Det finns en risk med den här tekniken -- att Sverige kommer att beskyllas för att medel som Sverige först utfäst sig att använda till biståndssamarbete sedan används för att betala av en egen skuld. Därför menar vi att medlen bör skaffas fram på annat sätt. Om detta måste ske genom att statsskulden ökas, så får vi stå ut med det för den här gången, eftersom det är viktigt att få frågan ur världen på ett hedersamt sätt. Vill esterna och litauerna få sitt guld i form av guldtackor, så bör de också få det. Jag vill med detta yrka bifall till meningsyttringen av Bertil Måbrink avseende mom. 1.

Fru talman! Jag vill ge en kort replik till herr Holmberg. Hade vi existerat tidigare, skulle vi ha opponerat oss mot det som tidigare skett i hela den här frågan. Vad det nu handlar om är inte att trolla fram någonting. Det handlar inte om små löjliga inrikespolitiska kontroverser. Det handlar om att på snyggast möjliga sätt kvittera bort den skamliga hedersskuld som vi fortfarande bär på. Då skall man inte göra det till någon liten budgetfråga där man skyfflar frågorna fram och tillbaka. Alla partier borde från början ha ställt upp och sagt: Detta betalar vi ut, och vi betalar ut det i guld från riksbanken. Sedan får vi efteråt tala om hur vi skall finansiera det hela. Det är den känslan av värdighet och symbolhandling osv, som saknas i Sverige. Det är det jag menar med att det är dags att vakna någon gång.
Fru talman! Jag håller helt och hållet med Ian Wachtmeister om att hela frågan om kompensation för det baltiska guldet kunde ha hanterats betydligt bättre. Det saknas nog på många håll i Sverige en känsla för symbolvärdet i detta. När det nu äntligen kommer förslag om att man skall utge en kompensation för det guld som redan en gång har lämnats ut till fel mottagare, är den intressanta frågan om det finns finansiering eller inte. Majoriteten har en finansiering, och Ny demokrati har inte en finansiering. Då tycker jag faktiskt att ordet trolleri är ganska träffande.

Fru talman! Beträffande den historiska belastningen måste det väl ändå vara samlingsregeringen som har ansvaret för just denna hantering. Vad beträffar sympatisörer till vårt parti, de som nu fortfarande lever, befann sig en del vid denna tid på helt orättfärdiga grunder i de arbetsläger som inrättades under andra världskriget. Denna mörka tid i Europas historia har jag ingenting emot att diskutera i ett annat sammanhang. Jag tycker inte att det är något trolleri som vi föreslår, när statsskulden är i storleksordningen 100 miljarder och det här rör sig om en påspädning på mindre än tre promille. Regeringen har ju ansett sig ha möjlighet att utfästa garantier och göra utbetalningar med betydligt större belopp än detta till banker som har råkat i kris. Det borde inte vara något oöverstigligt hinder att använda denna metod.

Fru talman! Jag anser, precis som Viola Furubjelke, att det är orimligt att finansierna guldkompensationen på u-ländernas bekostnad. Det är också orimligt att göra det på ett sätt som bara får till effekt att budgetunderskottet ökas. Att öka budgetunderskottet är knappast något som är till särskilt mycket nytta för länderna i Östeuropa-- som vi egentligen skulle behöva sätta av ännu mera pengar till än vad det finns ekonomiskt utrymme för i dag. Jag hade varit intresserad om det hade funnits ett alternativ till hands. Men det finns ju inget. Socialdemokraterna har ju inte reserverat sig för ett alternativ, utan bara gjort ett särskilt yttrande för att vädra sitt allmänna missnöje med tillvaron. När hade Socialdemokraterna tänkt att aktualisera frågan om kompensation för baltguldet? Sanningen är ju att man har svajat hit och dit. Så sent som i mars gick det att läsa i en artikel av Pierre Schori att det övriga stöd som ges är guld värt. Det innebar väl, så vitt jag kunde begripa, att frågan om guldet över huvud taget inte var så viktig. Vad exakt är det Socialdemokaterna vill göra i stället?

Fru talman! Jag börjar där Håkan Holmberg slutade. Om vi skulle lägga fram ett alternativ till den föreslagna finansiering av kompensationen av baltguldet som här ges, innebär det att vi accepterar att det här gäller samma fråga. Vi skiljer på dessa frågor. Östeuropabiståndet är en sak, och kompensationen av baltguldet är en helt annan sak. Håkan Holmberg säger att vi har haft gott om tid på oss att förbereda detta och betala tillbaka det, t.ex. efter kuppen i augusti förra året. Jag är övertygad om att Håkan Holmberg vet att man inte vaskar fram 273 milj.kr. över en natt, i synnerhet inte mitt under pågående budgetår. Det rimliga hade varit att regeringen hade arbetat in detta i budgetpropositionen i januari. Det försöker Håkan Holmberg dölja. Förmodligen har regeringen också haft den här frågan i bakhuvudet mycket länge. Det är en väl känd hedersskuld som Sverige har till Estland och Litauen. Det är, som jag sade i mitt anförande, inte någon plötsligt uppdykande fråga som skulle behöva en lösning så snabbt.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att gå i replikskifte med Ian Wachtmeister. Först vill jag nämna det jag noterade i hans inledningsanförande: Brösttoner från Pierre Schori och liknande herrar. Jag skrev då i marginalen att jag förstår att det i Ny demokratis ledares föreställningsvärld inte existerar en tanke på att socialdemokraterna i utskottet skulle kunna företrädas av en kvinna. Det finns inte så många sådana i Ny demokrati. Detta är en parantes. För att i sak bemöta vad Ian Wachtmeister sade vill jag erinra om hur Ian Wachtmeister här i kammaren, när vi tidigare i år debatterade det här ärendet, gjorde stor teater av att man först gav bort pengarna till Östeuropa och sedan tog tillbaka dem. Nu säger Ian Wachtmeister att det inte spelar så stor roll om man tar dem från tredje världen och ger dem till Östeuropa i stället. Är det inte precis samma sak? Ian Wachtmeister talar om opportunism. Jag vill i stället replikera att detta luktar populism och opportunism.

Fru talman! Jag är övertygad om att svenska folket har alldeles klart för sig att Ny demokrati är berett att halvera biståndet till tredje världen för att i stället lägga det i Baltikum och Östeuropa. Det är dess värre en politik som inte har något stöd hos folk i allmänhet. I det hänseendet är populismen missriktad.

Fru talman! Riksdagen har alldeles nyss fått ett lika tråkigt som beklämmande besked från Socialdemokraterna. De tänker inte heller nu rösta för att Estland och Litauen får tillbaka sitt guld. Det kan synas följdriktigt om man känner till socialdemokratisk politik gentemot Baltikum sedan tidigare, men det är ändå överraskande för mig som trodde att man inte bara i ord, utan också i handling, har ändrat uppfattning. Ugglas i början av detta år utfäste sig för att regeringen ansåg att Sverige skall kompensera Estland och Litauen för guldet och i budgetpropositionen också hade tillräckligt med pengar avsatta till regeringens disposition under anslaget för samverkan med Östeuropa, hamnade Socialdemokraterna i en stunds förvirring. De visste inte vilket ben de skulle stå på. De ansåg att förfaringssättet var fel, men de kunde inte säga om de själva tyckte att guldet skulle kompenseras eller inte. De försökte hänvisa till biståndssamarbetet via BITS, SIDA och andra förträffliga organisationer. Där måste jag säga att jag helt håller med Margaretha af Ugglas om att allt samarbete med de baltiska länderna börjar med att vi först betalar våra skulder. Det särskilda yttrandet från Socialdemokraterna som är fogat till utskottets protokoll är för mig en slags politisk alkemi där man försöker göra guld av tomma ord. Hur skall Socialdemokraterna finansiera detta guld? I och för sig slipper de nu att finna finansiering för detta, när de avstår från att rösta i denna kammare. Menar de allvar med att de vill finansiera detta? Blev frågan känd för Socialdemokraterna först i och med att den borgerliga regeringen ansåg att vi skall kompensera de baltiska staterna för guldet? Var den helt okänd för Viola Furubjelke och andra socialdemokrater dessförinnan så att man inte kunde väga in den i sina egna ställningstaganden till budget och motioner om östsamarbete? Allra värst är att man bara något år efter det att Pierre Schori och andra ledande socialdemokrater uttolkade balternas ställningstagande som att balterna själva inte ville ha självständighet, har mage att fortsätta med sina uttolkningar av baltiska ställningstaganden. Man uttolkar det så att balterna inte vill att man förfar annorlunda med finansieringen av guldkompensationen än vad Socialdemokraterna vill i sina olika ställningstaganden. I grunden ligger här ett missnöje med att den egna socialdemokratiska regeringen, när den hade chansen, blev den regering som inte förmådde eller inte ville kompensera de baltiska staterna för guldet, och ett lika stort missnöje med att det nu finns en borgerlig regering som har bestämt sig för att faktiskt uträtta detta. Jag tror att det är viktigt att detta sker snabbt. I en tid när både Estland och Litauen står inför att införa egna valutor är det oerhört angeläget att det finns möjlighet att utnyttja de guldreserver som dessa länder och folk hade arbetat ihop tidigare som stöd för den egna valutan. Inför detta behov lägger Socialdemokraterna ner sina röster och står utan konkreta alternativ. Jag tror inte att man i Estland och Litauen har haft några stora förhoppningar på stöd från svensk socialdemokrati i något skede av självständighetsprocessen, men detta är ändå mer än beklämmande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag tycker att det klingar falskt när Peeter Luksep nu beskriver hur man redan tidigt hade pengar för att ersätta baltguldet. Talar inte Peeter Luksep om Östeuropamiljarderna, den tremiljardersram som är utfäst av regeringen? Den gjorde man stort nummer av. Den skulle kunna gynna en positiv utveckling i Baltikum, Centraloch Östeuropa. Om ni redan i början av budgetarbetet hade haft för avsikt att inkludera kompensation av baltguldet i detta, skulle det säkert ha stått mycket framskjutet i budgetpropositionen. Jag håller med Peeter Luksep om att detta är en mycket viktig fråga. Skälet till att vi socialdemokrater inte tidigare initierade detta, och inte heller gjorde det i vårt budgetalternativ, är att vi har lyssnat på Estland och Litauen när de har sagt att de i första hand värderar det utvecklingsbistånd som de hoppas så mycket av från Östeuropamiljarderna. Vi har också lyssnat till Lettland och Polen och andra Östeuropaländer. De hoppas också mycket av dessa pengar. Vi välkomnade miljardramarna. Vi ser fram emot att det skall bli något positivt av dem. Det är beklagligt att de urholkas genom att man tar bort sammanlagt Fru talman! Vi har tidigare fördelat hela den här miljarden. I en reservation till ett tidigare betänkande har vi fördelat den. I konsekvens med det -- vi är nämligen ett hederligt parti -- kan vi inte en gång till använda samma medel. Vi vill inte heller liera oss med Ny demokrati, eftersom deras lösning inte passar oss alls, som jag talade om i mitt anförande. Den kan vi inte acceptera. Därför är det enda rimliga för oss socialdemokrater att lägga ner våra röster.
Fru talman! Viola Furubjelke vet mycket väl att det i regerings budgetproposition fanns ett mycket stort belopp under rubriken samarbete med Östeuropa till regeringens disposition. Socialdemokraterna kritiserade också storleken på detta belopp. Det skulle i och för sig ha möjliggjort för regeringen att kompensera guldet inom ramen för det beloppet. Nu valde regeringen att omfördela mellan åren så att mer kunde inrymmas under det kommande budgetåret i samarbetet med Östeuropa. Jag tycker att det är positivt. Jag blir mycket bekymrad när Viola Furubjelke säger vad balterna tycker om den frågan. Jag ser framför mig utskrifter av Pierre Schoris uttalande i Magasinet för ett par år sedan. Där sade han att om man själv talar med företrädare från estniska eller lettiska folkfronten framställer de inte sådana krav, dvs. krav på självständighet. Jag vet inte vad det är för balter som Viola Furubjelke eller Pierre Schori brukar tala med, men jag blir illa berörd när de refererar Estlands och Lettlands inställning som om det funnes en nationell inställning eller en regeringsinställning i frågan om hur den svenska staten skall sköta sin budget. Detta är påståenden som Viola Furubjelke antingen måste precisera eller ta tillbaka.
Fru talman! Peeter Luksep har inte på något sätt monopol på att träffa baltiska företrädare. Det gör vi allihop nästan varje vecka i dessa tider. Sverige, har uttalat att man i första hand ser fram emot de utvecklingsprojekt som Östeuropamiljarderna skall ge. Man vill naturligtvis också bli kompenserade för baltguldet. Jag hoppas att det är tillräckligt konkret. I övrigt är det riktigt att vi socialdemokrater kritiserade regeringen för att den bara lade en tom ram för Östeuropabiståndet. Det gjorde vi därför att vi fann det mycket angeläget att dessa projekt kommer i gång mycket snabbt. Därför tog vi också ett initiativ i utskottet till att bättre fördela pengarna. Vi hade nämligen gjort en sådan fördelning i vår motion. Utskottet instämde i denna. Tillsammans fördelade vi en stor del av miljarden. Vi protesterade mot att utskottsmajoriteten ville sätta av 199,5 miljoner kronor till regeringens disposion, underförstått för att det skulle kunna vara ett bidrag till kompensationen av baltguldet. Vi fullföljde i vår reservation fördelningen av hela miljarden i enlighet med de behov vi anser finns i Östeuropa och Baltikum. Fru talman! Det är beklämmande om Peeter Luksep inte tror att vi socialdemokrater är lyckliga över Baltikums frihet. Det är vi självfallet. Det har sagts många gånger här i kammaren. Det är att ta skamgrepp när man för in den frågan i frågan om finansieringen av baltguldet. Jag anser att det är vi socialdemokrater som har den anständiga hållningen i den här frågan.
Fru Talman! Jag har inte försökt påstå att vi har monopol på kontakter med Baltikum, utan det är väl tvärtom Viola Furubjelke som försöker uttolka vad Estlands och Litauens nationella uppfattning i den här frågan skulle vara. Jag tror att hon gör sig skyldig till en mycket grov misstolkning om hon påstår att Tiit Vähi skulle ha sagt att biståndsprojekten har en vikt som ens är jämförbar med baltguldets. Jag tror att de som gör det känner den baltiska historien och balternas politiska inställning mycket dåligt. Jag ville som ett exempel bara visa att socialdemokraterna när de tidigare försökt uttolka detta lyckats lika illa som jag tror att de har gjort den här gången. Vad som är allvarligt i Viola Furubjelkes repliksvar är att hon inte säger ett ord om hur Socialdemokraterna vill att guldet skall kompenseras. Om någon litauisk eller estnisk politiker skulle fråga oss i dag: När får vi pengarna för guldet? kan jag inte referera vilket svar socialdemokraterna skulle lämna, och det kan tydligen inte Viola Furubjelke heller.

Fru talman! Jag kom i går hem från en resa till Estland, där jag besökte Tallinn, Tartu och svenskbygderna. Jag hade med mig ca 70 svenska resenärer. Vi mötte där parlamentariker, daghemspersonal, läkare, annan sjukvårdspersonal och vanligt folk. Vi hade ett seminarium och besökte en del institutioner. Jag såg både sådant som var positivt och sådant som var negativt. Jag såg vilja och önskan att förändra, men jag såg också mycken modfälldhet. Eftersom jag varit där tidigare, vid ett tillfälle före Estlands ''frihet'', har jag en bild som jag kan jämföra med. Vid mitt första besök i Estland upplevde jag alla människor som fruktansvärt nedtyngda, håglösa och betryckta. Blickar och ansiktsuttryck tycktes vara utan liv och hopp. Den här gången upplevde jag inte samma tyngd över människorna, även om jag förstår och kunde se att många har det mycket svårt. Kyrkorna var öppna, gudstjänster kunde hållas, biblar såldes i diverseaffärer på landsbygden, kaféer var öppna, varuhus lockade in människor, även om det som där fanns var fruktansvärt dyrt i esternas ögon. Jag såg unga flickor i kläder för medelålders tanter, kanske från någon sändning från Sverige. Jag såg också hur man med enkla medel lyckats trolla fram sköna kreationer. Jag såg massvis med tomma hopvikta staplade kartonger under en trappa i en kyrka. Förmodligen var de resterna från någon hjälpsändning, kanske från Sverige. Trots att det var många kartonger hade de ändå inte räckt till så att var och en av gudstjänstbesökarna vid gårdagens gudstjänst i den kyrkan hade kunnat få en kartong, om det då hade varit utdelning. Det såg jag vid en hastig överblick. Det som var det mest upprörande i den bild jag såg var de gamla som sakta stapplade fram eller bara stod och tittade. De ser oerhört fattiga, trötta och uppgivna ut. I Estland tycks det i dag finnas gott om daghemsplatser. Många har inte råd att lämna sina barn till daghem, så många av platserna står tomma. En daghemsplats kostar per månad vid det daghem vi besökte ungefär vad man i Sverige betalar för en Twistpåse. Trots att stämningen verkade lättare än då jag var där för cirka två och ett halvt år sedan vågar många estländare som jag talade med inte tro på framtiden. De är oroade över hur deras barns framtid skall bli, över om det finns något hopp för dem. Dagens föräldrageneration i Estland vill på intet sätt att deras barn skall få uppleva det de själva upplevt. Den största oron och det största hotet mot framtiden är det stora antalet ryska soldater som fortfarande finns kvar i landet. De baltiska staterna upplever ingen frihet förrän de främmande soldaterna är borta. De upplevs som ett mycket stort skrämmande och hämmande hot. Jag anser att Sverige med kraft skall hävda att de ryska soldaterna skall ut från de baltiska staterna så fort som möjligt. Jag anser att vårt land genom FN och andra internationella organ, via diplomatiska kanaler och direkt hos berörda parter skall utöva påverkan så att de soldater som inte hör hemma i Baltikum kommer bort, dvs. sänds hem, så fort som möjligt. Här anser jag att världssamfundet, inkl. Sverige, har ett stort ansvar och stora möjligheter att hjälpa de baltiska folken. Jag vill än en gång understryka att Sverige med skärpa skall kräva att OSS-soldaterna, de ryska soldaterna, lämnar de baltiska staterna. Just nu är kanske det viktigare än guldet. Jag hörde ingen tala om något guld och Sveriges skuld. Kanske var det av finkänslighet. Men det är en hederssak att betala skulden, lämna tillbaka guldet, så fort som möjligt. Men egentligen är det f.d. Sovjetunionen som skall lämna tillbaka guldet, eftersom vi en gång lämnat det baltiska guldet dit. Men det är det väldigt tyst om. Som redan diskuterats här har utskottet undersökt flera eventuellt möjliga vägar för att få loss vår hedersskuld, guldet, i den framlagda budgeten. Det förslag som utskottet redovisar är, som jag ser det, den nu möjliga vägen att snabbt återgälda skulden. Jag tillstyrker således utskottets hemställan och har svårt att förstå uppsåtet bakom Ny demokratis reservation, vilken om den bifalls ytterligare skulle fördröja återbetalningen. Socialdemokraternas särskilda yttrande är en för mig obegriplig markering i ett förslag som man egentligen är överens om. Guldet skall ju betalas tillbaka. Orden ''den som är utan skuld, kaste första stenen'' är applicerbara på den markeringen. Trots att vi kristdemokrater inte har varit indragna i tidigare förvecklingar när det gäller baltguldet, vill vi att det skall betalas igen så fort som möjligt. De baltiska staterna och det baltiska folket behöver vårt stöd på många olika sätt.

Fru talman! Jag tycker, Viola Furubjelke, att det är viktigt att vi lämnar tillbaka baltguldet så snart som möjligt, kanske inte bara för att man behöver det -- det gör man visst -- utan också för att visa att vi verkligen vill stödja balterna och stå fast vid vad vi har sagt och vad vi känner att vi är skyldiga att göra mot dem. Jag tycker alltså att det är oerhört angeläget att vi så fort som möjligt lämnar tillbaka detta guld, oavsett vilka förvecklingar som har förekommit tidigare. Den miljard som vi nu skall satsa på Östeuropa, bl.a. Baltikum, skall ju utgå varje år under tre år. Totalt gäller det ungefär 3 miljarder kronor, och det är en fantastiskt stor gest, som jag tror att också de baltiska folken ser fram emot med glädje. Men jag tror också att det behövs symboliska handlingar och personliga kontakter med människorna där. De behöver verkligen få se att vi genom olika aktiviteter, både i denna kammare och på andra ställen, stöder deras kamp. Ett inslag i den kampen är att se till att de ryska soldaterna kommer ut så snabbt som möjligt.

Fru talman! Margareta Viklund borde vid det här laget veta att Ny demokrati vill och alltid har velat att baltguldet skall betalas ut. Dessutom har vi också sagt att detta skall göras på ett hedervärt sätt, och inte efter en massa inrikespolitiskt käbbel. Dessutom skall det betalas tillbaka som guld, för att backa upp valutan, inte för att man skall ha det liggande i små högar någonstans, och på det viset få ekonomin att fungera -- så gör land efter land, vilket kanske inte alla i denna kammare känner till -- och också för att inte andra, kanske något ljusskyggare krafter, skall ta hand om hjälpen, krediten eller vad det nu kan vara som vi ger i annat fall. Dessutom har vi sagt -- förra veckan och i dag, och vi kommer att säga det tills det inte längre behöver sägas -- att soldaterna givetvis måste ut ur de baltiska staterna, dels därför att balterna är våra vänner, dels därför att den frågan angår även oss.
Fru talman! Det är mycket positivt att Ny demokrati och Ian Wachtmeister vill betala tillbaka baltguldet, och jag vill tro att det finns en ärlig vilja och mening bakom det som man säger här. Då blir jag litet bekymrad när man inte kan ställa sig bakom utskottets förslag, som egentligen innebär att vi så snabbt som möjligt skall lämna tillbaka guldet. Det förvånar mig.
Fru talman! Jag får upprepa att vi har velat få den här saken ur världen för länge sedan. Det är utskottet, regeringen, Margareta Viklunds egna kamrater m.fl. som har sett till att frågan har förhalats.
Fru talman! Ny demokrati och Ian Wachtmeister vill gärna framstå som hedervärda personer, och det är okej, men jag ifrågasätter mycket starkt hedervärdheten när de vill ta från tredje världen för att vi skall kunna göra oss fria från den här skulden.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med en liten demonstration. Jag har just hällt upp ett glas alkohol, och den volymen i flaskan motsvarar värdet av tillverkningen och eventuella vinster, som en företagare skulle ha sett det. Resterande volym i flaskan är skatt, som svenska staten alltså tar ut. Vart vill jag komma med den här demonstrationen? Jo, det finns två skäl till den höga beskattningen. Det är det fina skälet, som är nummer ett, och det är det fula skälet, som är nummer två. Det fina skälet är att staten, dvs. vi politiker, genom förmynderi, skall se till att svenskarna dricker mindre, och då höjer vi skatten. Jag tog upp den här frågan för ett halvår sedan med Bengt Westerberg och påstod att mörkertalet är någonstans mellan 35 och 40 %. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, sade då vid sina undersökningar att det var 18--20 %. I dag sitter jag själv med i alkoholkommissionen, och nu säger CAN att mörkertalet är omkring 30 %. Det är inte orimligt att det i verkligheten är mellan 35 och 40 %, som jag sade för ett halvår sedan. Förr drack svenskarna Gordons gin. I dag dricker de Skäl nummer två är det fula skälet, och det är självfallet att staten skall få in så mycket intäkter som möjligt. Men det pratas det sällan om i denna kammare. Intäkterna av skatten är i dag omkring 12 miljarder kronor. Ny demokrati tror inte på argumentet att vi skall höja skatterna för att minska den totala konsumtionen i Sverige. Det är bara så, mina damer och herrar, att det då tillverkas mer, köps mer taxfree och mer illegal sprit. Vad måste vi då göra? Jo, vi inom Ny demokrati vill sänka skatterna för att något så när skydda våra intäkter när vi går med i EG. Vi kan inte sälja en vara som kostar tre gånger mer än den gör i våra konkurrentländer. För att kunna behålla några intäkter av skatten 1995 måste vi anpassa oss. Ny demokratis förslag är följande: Vi vill sänka skatten med 500 miljarder kronor 1992, och denna sänkning skulle enbart rikta sig till hotell och restaurangbranschen. Vi vill sänka skatten med ytterligare 1 miljard 1993 och 2 miljarder 1994. Att minska konsumtionen -- hur ser Ny demokrati på detta? Jo, självfallet ser vi det inte så att vi skall höja skatten, utan vi har flera argument som vi tycker är mycket viktigare. 1. Att stärka familjerna, familjebanden. Det är där många alkoholproblem skapas -- det måste vi politiker också lära oss. 2. Ökad omtanke om varandra. Vad menar jag med det? Jo, ni kanske känner igen situationen när en god vän får alkoholproblem. Vad säger vi då till varandra? Jo, Bengt har fått problem -- det är synd på en så bra kille. Det går två tre månader, och vad säger vi då? Jo, Bengt dricker en flaska om dagen -- det är synd på en så bra kille. I stället borde vi samlas i vänskapskretsen och ta hand om vår kompis. Det är mycket viktigt att vi har en omtanke om varandra. 3. En kraftigt ökad upplysning, speciellt riktad till ungdomar, om att alkoholen är farlig om man dricker och hanterar den på fel sätt och om att alkohol kostar mycket för samhället. Kan man få svensken att förstå detta, är jag övertygad om att det är den enda vägen att gå för att minska konsumtionen. Jag kan ta exemplet när vi förde en kraftig kampanj mot rökning. Vad hände här i Sverige då? Jo, rökningen gick rakt ned; den minskade kraftigt efter den upplysningskampanjen. Vad händer i dag, när det inte förs någon kampanj? Jo, rökningen ökar bland ungdomar. 4. Vi måste få en avdramatisering av alkoholen, dvs. att det inte skall vara spännande att dricka sprit. Man kan ta t.ex. en whisky för att det är gott, inte för att det är spännande. Till sist, fru talman, vill jag tala litet om färjeförbindelsen Simrishamn--Allinge. Den klassas i dag som kort rutt. Det finns en parallell rutt mellan Ystad och Rönne, och den klassas som lång rutt. Det innebär att det där får säljas skattefri sprit. Färjelinjen Simrishamn--Allinge går inte ihop ekonomiskt -- som man kan förstå -- utan den går i konkurs gång efter gång. Det finns motioner från socialdemokrater och moderater, som har påpekat detta och vill klassa om färjelinjen Simrishamn-- Allinge till lång rutt. Om vi skall få konkurrensneutralitet mellan våra företag är det ju självklart att vi måste klassa om också denna rutt till lång rutt och tillåta försäljning av skattefria varor. Jag trodde faktiskt ett tag att detta skulle gå igenom i skatteutskottet. Det kändes positivt när skatteutskottet tog upp frågan. Men jag bedrog mig som vanligt. I stället var en kommentar att det kanske skulle vara bättre att klassa om den andra rutten till kort rutt och ta bort taxfreeförsäljningen, dvs. ännu ett stick rakt i ansiktet på företagen. Nej, våga nu för en gångs skull bifalla de här motionerna! Ni har faktiskt så gott som hela svenska folket bakom er. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 under mom. 1 och reservation 2 under mom. 3.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 25 behandlas den viktiga frågan om alkoholbeskattningen, ett område som ofta diskuteras i svensk politik och tas upp i svenska anekdoter -- inget är väl så outgrundligt som den svenska alkohollagstiftningen. Det finns de partier som säger att politikerna inte vågar tala om alkohol, men det tror jag vi vågar. Det är inte något större problem att våga det, och vi måste tala om detta, för alkoholfrågan är mycket viktig. Ett syfte med alkoholbeskattningen är att få in pengar till statskassan, men det är naturligtvis inte det avgörande syftet. Det finns givetvis andra metoder att skaffa in pengar. Alkoholbeskattningens främsta syfte enligt min och Vänsterpartiets bedömning är att minska alkoholbruket. Man talar ibland om att det gäller att minska missbruket, men naturligtvis är missbruk och bruk intimt förknippade med varandra. Man kan inte tänka sig ett missbruk av alkohol utan ett bruk av alkohol i grunden. Det är inte så att mitt parti eller jag själv förespråkar någon allmän förbudslinje. Jag tillhör inte de organiserade nykteristerna. Jag är inte nykterist. Men jag vågar trots detta tala om behovet av en skärpt politik mot såväl alkoholmissbruk som alkoholbruk, och i det sammanhanget är beskattningen ett viktigt instrument. Under den allmänna motionstiden lade vi i Vänsterpartiet fram en rad yrkanden kring alkohollagstiftningen. Vi sade i vår motion Sk351 att det förslag som har presenterats i betänkandet från den utredning som har studerat detta område borde ligga till grund för en ny lag. Biträdande finansministern har nu lagt fram ett sådant förslag, och riksdagen kommer att anta denna lag. Jag tycker i princip att denna lag är bra, dvs. att man har en beskattning som är strikt relaterad till alkoholhalten. En annan förbättring -- detta säger jag en passant, men det är ändå viktigt att nämna -- går ut på att man nu inrättar två klasser för det s.k. starkölet och att vi därmed de facto får tillbaka mellanölet i en lägre skatteklass. Jag tror att denna förändring kan leda till att konsumtionen styrs över till detta något mindre alkoholstarka öl. I den meningen är det förslag som har lagts fram bra, men även om principen är bra, kan man diskutera nivån. Vi sade i ett yrkande i en av våra motioner att man borde höja skattenivån så att intäkterna ökar med 10 %. Vi insåg att det finns en risk för att kammaren avslår detta yrkande, så vi har ett andrahandsyrkande om att riksdagen i varje fall bör regeringen till känna att det bör ske en snar höjning av de allmänna skattenivåerna. Det har också funnits andra motionärer som har gått i samma riktning. Under allmänna motionstiden väcktes motion So291 av Karin procentig höjning. Med anledning av den proposition som behandlas av skatteutskottet i betänkande nr 25 har Karin Israelsson m.fl. väckt en ny motion, i vilken man talar om en höjning med Vårt yrkande i denna fråga är som sagt ett andrahandsyrkande, om förslaget från januari faller. Det är motiverat att hålla ett högt skatteuttag, eftersom vi vet att det finns ett starkt samband mellan pris och konsumtionsnivå. Genom skattehöjningar håller vi uppe prisnivån. Alkoholskatten har inte höjts sedan våren 1990, och då bara med 5 %. Alkoholen har också under de senare decennierna haft en prisutveckling som gör det befogat att nu justera upp nivåerna. Fru talman! Vänsterpartiet var inte representerat vid utskottets slutbehandling av denna fråga på grund av att jag som representant för Strasbourg, men vi vill här i kammaren under överläggningarna yrka bifall till utskottets hemställan angående mom. 1 med den ändring som följer av ett bifall till motion 1991/92:351 yrkande 40, att riksdagen ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en snar höjning av skatten på alkohol. Vi kunde ha brutit ut andra yrkanden ur vår motion till kammarbehandlingen, men vi menar att detta är ett yrkande som alla ledamöter som vill driva en aktiv alkoholpolitik och även använda pris och skatteinstrumentet borde kunna samlas kring. I diskussionen kring detta betänkande vill jag, fru talman, också ta upp ett litet särproblem, som jag personligen har kommit att inse under ärendets behandling efter det att propositionen hade lagts fram. Vi får nu en beskattning som är strikt relaterad till alkoholhalten, och det är ju ett faktum att varje system kan brukas eller missbrukas. Drycker med en mycket låg produktionskostnad och en mycket låg alkoholhalt kommer med detta system att bli relativt sett billiga för konsumenten. I nuvarande läge gör inte detta så mycket. Vi kan tänka oss ganska lätta viner, som är producerade under tämligen manuella förhållanden; det är dyrt att producera dessa drycker. Om man däremot tar vanlig sprit, blandar den med vatten och tillsätter litet färg och någon allmän smakessens får man en dryck som nästan inte kostar någonting att producera, och om den har en låg alkoholhalt kommer den också att bli mycket lågt beskattad. I klartext, fru talman, blir detta färdigblandad grogg på flaska. Ur nykterhetspolitiskt hänseende skulle detta kunna vara en mycket tvivelaktig produkt ute på marknaden. Då kan någon säga: Sådana produkter finns inte i dag. Nej, det är sant, men i en marknadsekonomi kommer nog någon producent, någon handelsman att inse denna möjlighet, och det finns redan en del sådana här drycker ute på den internationella marknaden. I EG, i den europeiska unionen, som Sverige nu kanske kommer att närma sig, råder principen om Cassis de Dijon, som förvisso var just en alkoholdryck, och detta gör att vi kan få svårt att vägra att ta in drycker av detta slag. Vi får då ett ur nykterhetspolitiska hänseenden allvarligt problem. Genom utskottsordningen har vi i Vänsterpartiet varit förhindrade att ställa yrkanden under utskottets behandling, men jag tror att detta är ett problem som måste uppmärksammas under kommande dagar för att vi inte skall få ett nykterhetspolitiskt problem, dvs. att tämligen alkoholsvaga drycker säljs till mycket mycket låga priser. Vi har också i våra motioner tagit upp frågan om EG och den europeiska unionen, och vi har sagt att riksdagen borde ha gjort ett tillkännagivande. Utskottet säger då att det inte finnas några behov av allmänna tillkännagivanden, eftersom regeringen känner till behoven och vikten av att försvara en svensk restriktiv alkoholpolitik. Det kanske är så att det i regeringen finns starka krafter som känner det ansvaret, men det finns också i regeringskansliet människor med en mycket liberal syn på nykterhets och drogpolitiska frågor. Jag vet, fru talman, att vi här i kammaren skall hålla en korrekt ton och inte använda nedsättande epitet, så jag säger ingenting om dessa personer, men under andra förhållanden skulle jag kunna ta till mycket starka ord om människor som talar om exempelvis fri haschförsäljning. Detta inger mig oro, och jag beklagar därför att utskottet inte markerade att vi måste hålla en restriktiv drog och alkoholpolitisk linje. Min anmälda talartid, fru talman, är gången. Jag vill avslutningsvis bara deklarera att vi i Vänsterpartiet naturligtvis står bakom alla yrkanden i de motioner vi har väckt under allmänna motionstiden och senare vad gäller dessa frågor, men för att förenkla ärendebehandlingen i kammaren nöjer vi oss med att yrka bifall till vad utskottet har hemställt under mom. 1 samt till vår motion 351, yrkande 40.

Fru talman! Det finns förvisso en skillnad mellan oss i Vänsterpartiet och Ny demokrati när det gäller synen på hur man skall bekämpa alkoholmissbruk och alkholbruk och försöka bringa ner det. Vi säger att ett av instrumenten är prisinstrumentet och att man då måste använda skatteinstrumentet. Ny demokrati säger sig också vilja bekämpa alkoholmissbruk, men man vill inte använda priserna som ett instrument, utan man anvisar andra vägar. Om några av dessa andra vägar kan vi säkert vara överens, t.ex. om vikten av att ha gemenskap i samhället. Vi betonar vikten av sociala insatser. Jag vet inte i vilken mån Ny demokrati tar upp det. Ny demokrati, som säger sig vara marknadsekonomins anhängare, vill emellertid icke använda marknadens mest effektiva vapen, priset, för att bekämpa alkoholbruket. Vi tror på att marknaden kan fungera även när det gäller att bekämpa alkoholmissbruket och dämpa alkoholbruket. Det är tydligen en skillnad mellan oss och Ny demokrati.

Fru talman! Det är riktigt att det finns ett mörkertal i Sverige. Att det är ett mörkertal betyder ju precis att det är fråga om ett mörker, och ingen vet ju så mycket om vad som döljs i mörkret. Detta är själva poängen med begreppet, och det kan vi diskutera. Det är också ett faktum att det finns mörkertal i alla länder där man så att säga kulturellt brukar alkohol. Det är ett faktum att man brygger cider och vin i Frankrike och Italien, fast alkoholskatten där är vida lägre än här. Det är inte så att all alkohol köps per butik i länder med låg alkoholskatt. Så är icke fallet i verklighetens värld utanför Sverige. Tro mig, jag har varit utomlands och iakttagit detta faktum. På nästan varenda gård på kontinenten håller man på med vin och cider. Det är alltså icke så enkelt att man slutar producera alkohol hemma bara skatten på alkohol sänks. Någon skatt skall vi ju ha. Och i ekonomin är det ju marginalen som är det intressanta, om man tjänar på det. Det är ett faktum att man inte kommer till rätta med illegal tillverkning av alkohol bara genom att sänka skatterna. Så fungerar det inte.

Fru talman! För det första undrar jag varför Ny demokrati inte yrkar på 500 miljoner i rabatt till hotell och restaurangbranschen, utan på något annat. Det är lättare om man yrkar på det man vill göra. För det andra vill jag säga att vi vet att totalkonsumtionen sjönk under tidigare delen av 80-talet. Sedan har alkoholskatterna halkat efter gentemot den övriga prisutvecklingen. Vi vet att konsumtionen sjunker i samband med höjningar. Det är också en av anledningarna till att man skall höja lagom ofta, så att det får den effekten. När det gäller den s.k. utlandsanpassningen vill jag konstatera att utlandet för er uppenbarligen är detsamma som Väst och Sydeuropa, dvs. EG länderna. Alkoholkommissionen håller på att studera behovet av en Europaanpassning. Vi får återkomma och se vad kommissionen kommer fram till. Alkoholskadorna i både medicinsk och vidare bemärkelse är dessutom mycket större i de länderna än de är i Sverige. Man har helt andra vanor och traditioner, en annan kultur än i Sverige. Det har inte ett dugg att göra med vare sig systembolag eller skattesatser. Som jag sade tidigare ändras detta kanske med tiden, i takt med ökade kontakter och med invandringen från dessa och andra länder, som sätter sin prägel på Sverige. Vi kanske kan lära oss ett mer måttligt beteende, precis som vi har lärt oss att äta pizza och lasagne. Men ändringen i beteendet måste komma först. Dessutom tycker och tänker vi i Sverige inte i alla sammanhang som andra européer. Schlager-EM var väl det senaste exemplet på det. Den svenska juryn och Svensktoppsjuryn har inte samma synpunkter på schlager som man har i andra länder. Vi kanske inte måste ha samma synpunkter på hur man dricker alkohol heller. Vi vet ingenting om mörkertalet. Men vi har konstaterat att om man sänker restaurangmomsen eller matmomsen med ett antal procent, innebär det inte att skattefusket upphör för det. Er skattesänkning innebär tydligen inte heller en tillräckligt stor förändring för att det skulle försvinna helt och hållet. Jag tror att vi skulle kunna få en helt annan restaurangkultur om restaurangerna själva trodde att ni hade rätt, dvs. om man sänker priserna kommer många människor att gå på restaurang och äta mat osv. Men det skulle man inom restaurangbranschen ha insett själva, om det verkligen var på det viset. Det är inte nödvändigt att ta 40 kr. för en öl på en restaurang. En del restauranger tar 20 kr. och får dit trevligt folk. Andra fortsätter att ta 40 kr. Även om man sänker priserna med en tredjedel på Systemet, blir det bara några enstaka kronor. Det är inte där problemet ligger.
Fru talman! Jag kan inte hålla med om att det rör sig om några enstaka kronor. Som jag nämnde förut är den totala skatten 12 miljarder. Inköpen från hotell och restauranger står för ungefär 8--10 % Det innebär 1,2 miljarder i skatt. Om man sänker med 500 miljoner får jag det till en sänkning med ungefär 40 % på priserna för hotell och restauranger. Men jag kanske räknar fel. Karin Pilsäter säger att konsumtionen är högre i Europa. Ja, men där finns heller inga upplysningskampanjer om alkohol, som vi i Ny demokrati vill ha här i Sverige. Vi vill ha en kampanj i samband med en liberalare syn på alkoholen, som den kampanj som genomfördes mot rökning. Jag har flera gånger hävdat, och jag kommer att säga det igen, att det är två saker som vi politiker måste tala om i denna upplysningskampanj. Alkoholen är farlig, om man hanterar den fel. Alkoholen kostar samhället så mycket som Karin Pilsäter har nämnt förut, mellan 80 och 120 miljarder. Det är litet olika åsikter om siffrorna. Detta skall man tala om för svensken. Sedan skall man säga till svensken: Nu är det din sak att avgöra detta. Vi skall som politiker inte vara några förmyndare och säga: Fy, nu skall vi höja skatterna, nu skall vi låsa in detta, för att Svensson inte skall dricka. Det håller inte. Mörkertalet har onekligen ökat. Det inser t.o.m. CAN i dag.
Fru talman! Upplysning är säkert jättebra. Men jag tror inte att man med några upplysningskampanjer, hur goda de än är, på ett enkelt och snabbt sätt förändrar århundradens, ja nästan årtusendens inlärda och invanda kultur. I Sverige och i många andra länder är det så att man dricker så mycket att man blir redlös innan man ger upp. Det kan vi inte ändra på med någon annonskampanj på ett par år. Med tiden, genom att vi har mycket kontakter med andra människor som kommer hit, kanske vi byter beteende. Men det får vi göra först. Peter Kling pratar om upplysning och säger att beskedet skall vara: Nu är det din sak. Peter Kling glömmer då att det inte är familjens sak att avgöra om pappa skall bli alkoholist och börja slå barnen. När pappa gör det, måste vi som politiker säga att vi tar kamp för att skydda de svaga. Vi kan inte säga att familjerna får avgöra det här själva. Jag tror att samma sak gäller för taxfreeförsäljningen. För övrigt förekom fel prisuppgifter här. I gårdagens Dagens Nyheter stod det att en biljett till Gotland kostar 260 kr. Vad det beror på vet jag inte, men det var i alla fall vad som sades i annonsen. Det kostar dessutom väsentligt mera att hyra en stuga på Gotland än att hyra en stuga någon annanstans i Sverige. Det är förmodligen dessa faktorer som gör att folk inte har råd att gå på restaurang i Visby och inte själva priserna.

Fru talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas alkoholskatten, som vi har hört. Jag skall begränsa mig till den tullfria försäljningen. I övrigt vill jag instämma i vad Lars Bäckström och Karin Frågan om tullfri försäljning i samband med färjetrafik till och från Sverige har varit föremål för riksdagens behandling många gånger tidigare. De nu aktuella frågorna om förbindelserna med Danmark, särskilt Bornholm, har blivit en följetong för riksdagens skatteutskott. Rönne, efter överenskommelse mellan Danmark och Sverige, till s.k. lång rutt. Det innebär att man på denna linje kan ha taxfreeförsäljning av alkoholdrycker och att alkohol och tobak kan införas enligt samma regler som i övrigt gäller för exempelvis trafiken mellan Sverige och Finland. Ystad--Rönne bör klasificeras är känd sedan tidigare. Vi kan därför inte tillstyrka motionärernas krav. Vi anser dock, i likhet med vad utskotet skriver i sitt betänkande, att frågan om kort eller lång rutt så långt möjligt bör lösas på likartat sätt för jämförliga färjelinjer. Utskottet utgår från att regeringen försöker lösa frågan i sin kommande förhandling med Danmark. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan i denna del.

Herr talman! Det gäller sänkning av alkoholskatten. Ny demokrati har skrivit en motion i vilken vi säger att vi under år 1992 vill sänka alkoholskatten med 500 milj.kr., för att därefter under åren 1993 och 1994 fortsätta sänkningen med en resp. två miljarder kronor. Detta kan ses ur många synvinklar, och mycket har redan sagts. Jag ser emellertid det här mycket ur den sociala aspekten. Precis som vi sagt tidigare handlar det om människors sätt att leva och umgås. Vi är på väg in i Europagemenskapen -- åtminstone önskar vi i Ny demokrati att vi snarast möjligt blir medlemmar i EG -- och då skall vi också lära oss att leva och arbeta som européer i övrigt. Sedan gammalt är Europa både historiskt och kulturellt sammanvävt, och det ingår i kulturmönstret hur vi lever och umgås med varandra. I det sammanhanget har alkoholen en avgörande betydelse. Vi svenskar kan ej på ett naturligt sätt gå ut med våra familjer för att äta på restaurang som våra grannar i Europa, som fransmän, tyskar och engelsmän. Den svenska genomsnittsfamiljen har helt enkelt inte råd att gå ut och umgås på restaurang, det kostar helt enkelt för mycket pengar. Det händer någon enstaka gång kanske i samband med födelsedag att de går på restaurang. Restaurangerna besöks i stället huvudsakligen av människor med plastkort i samband med representation eller av människor som äter dagens rätt. I samband med dagens rätt ingår inte så mycket sprit. På tal om ungdomar och problem med alkohol kan vi konstatera att det visst finns problem i Sverige precis som i andra länder, men de problemen löser vi inte genom att höja priserna, som Lars Bäckström var inne på. Tvärtom måste vi ha humana priser, så att ungdomar kan umgås ute på restaurang och därmed också lära sig att hantera sprit. Det finns så mycket känslor med i samband med ordet alkohol, men det här är ett sätt att lära sig att umgås med spriten. Ungdomar som har möjlighet att i utelivet umgås med andra ungdomar eller med familjen lär sig också att hantera spriten på ett naturligt sätt. Vi slipper då många av dagens problem som att ungdomar kommer ut till dansstället redan berusade. På dansstället dricks det kanske litet till eller man har med sig någonting som dricks utanför lokalen, vilket är det vanligaste. Det fördärvar situationen ytterligare. I detta sammanhang är turismen viktig. Om vi har någorlunda humana priser på restaurang och hotell, får vi också besök av våra europeiska grannar. Detta upplever vi tyvärr inte i dag. Sverige är helt enkelt för dyrt. Vi närmar ju oss EG och då bör vi anpassa oss till denna marknad, vilket medför att vi får en ökad spritförsäljning inom landet. Vi kan då få våra grannar i Europa att åka hit och umgås på restaurang i Sverige, i annat fall åker vi i Sverige i större utsträckning utomlands och konsumerar alkohol där. Vi har även talat om den illegala marknaden tidigare. Med vår politik i denna fråga anser jag att även den minskar. Herr talman! Jag stöder våra motioner i detta ärende och hoppas att vi kan övertyga våra kolleger i andra partier att göra detsamma.

Herr talman! Det är sex nydemokrater som har anmält sig på talarlistan. Jag kommer förvisso icke att begära replik på alla. Dock gör jag det vid detta tillfälle eftersom jag nämnts vid namn. Dan Eriksson i Stockholm talar om nykterhetsmaffian. Jag tycker att det är synd att använda ett sådant begrepp i ett så allvarligt ämne. Vi vet vad ''maffia'' står för i Italien. Att säga att de människor i Sverige som arbetar för att bringa ned alkoholskadorna skulle vara en typ av maffia är ett dåligt språkbruk. Dan Eriksson säger att han inte vill bli kallad drogliberal. Det kanske han inte vill. Men han tänjer sina argument så att han nästan liknar en, när han hävdar att ökad tillgänglighet och lägre priser inte leder till ökad konsumtion av alkohol. Han säger att han har erfarenhet av verklighetens värld. Då vill jag säga att i verklighetens värld betyder ett stort utbud och låga priser också att konsumtionen av alkohol är hög. Detta är ostridigt. Vet man inte om detta lever man i en mycket särpräglad värld. Jag har, herr talman, erfarenhet som studentpolitiker. Jag stötte en gång i världen på studentpartier som drev parollen ''Mer öl på kåren''. De levde också i en slags verklighet, men den var mycket begränsad. Vi pratar om erfarenheter, och Dan Eriksson nämner hembränd sprit. Sådan finns, men så kraftigt utbredd är förekomsten inte. Min hembyggd är Uddevalla och jag rör mig i olika miljöer. Det rinner inga floder av hembränd sprit. Det mesta som dricks, både på fester och i andra sammanhang, är inköpt genom det monopolföretag som finns. Men det Ny demokrati vill är att få ut spriten i Konsumbutikerna och i ICA-affärerna. Vin skall kunna köpas där till lågt pris. Det kommer att vara förödande för nykterhetspolitiken. Inse det! Stå inte som studentkuriosapolitiker och förorda mer öl och fri öl, så blir allt bra. Det är pinsamt att höra sådant.

Herr talman! Dan Eriksson pratade mycket om att vi andra helst ville ha förbud eller att vi nästintill hade föreslagit det. Jag vill bara påpeka att ingen i denna kammare har föreslagit något förbud mot alkoholbruk. Man har inte heller föreslagit några ökade restriktioner. Nykterhetsmaffian, vilken den nu är, får tillmätas en mängd åsikter som faktiskt inte stämmer. Jag förmodar att Dan Eriksson menar att jag också tillhör denna s.k. Jag skulle i stället vilja påpeka att under den tid som ni säger att hembränningen har ökat -- det är svårt att veta, men förmodligen har den ökat -- har relativpriset på alkohol sjunkit. Om man skulle ta det som ett ekonomiskt samband, är det snarare så att hembränningen kommer att minska när vi nu faktiskt genomför en höjning av alkoholpriset på alla vanliga drycker, och som, det vill jag påminna om, ni ställer er bakom. Ni föreslår att priset för de vanliga konsumenterna, skall sänkas om två år. Om ni tyckte att det var så oerhört viktigt att sänka priset för konsumenterna vore det logiska att föreslå att det skulle göras nu. Dessuom sade Dan Eriksson att på den tiden han och jag var tonåringar var det så lätt att få tag i alkohol, men det fanns inget hembränt. Jag vill bara påpeka att man sedan dess har genomfört en oerhört stor kampanj mot langning. I dag är det nästintill omöjligt för ungdomar att gå in på Systembolaget och köpa ut någonting om man inte har åldern inne. Det är mycket svårt att locka någon annan att köpa ut åt sig. Det är en sak som visar att informationskampanjer fungerar och är bra. Men det räcker inte. Vi vet också, genom mycket grundliga undersökningar, att de ungdomar som har fått pröva alkohol hemma i familjen under s.k. ordnade former för att lära sig ett bruk är de som sedan, när de får åldern inne, dricker mycket och dricker för mycket, medan de som inte har fått pröva hemma i nästan alla fall får en mycket måttligare konsumtion när de blir äldre. Det sambandet kan man inte heller bortse ifrån. Dan Eriksson sade att jag ömmade för de personer som blir utsatta för missbruk, och det är sant. Men det handlar inte bara om frun och barnen till A lagarna. Det handlar om långt större grupper här i samhället. Alkoholen är inte bara ett trevligt inslag ända till den dag man riktigt hamnar i träsket. uppträder långt innan man blir alkoholiserad. Det tycker jag att ni borde tänka på.

Herr talman! Den enda logik som jag kan få ut av resonemanget om skattefri sprit på Gotlandsbåtar är, att om vi sänker priserna och tar bort skatten för en viss båt, kan vi finansiera båten genom att folk dricker sprit i stället för att betala för biljetten. Det enda som detta skulle medföra är faktiskt att folk dricker mer. Detta måste vara syftet. Jag kan inte acceptera att vi försöker få in pengar till statskassan och slippa betala olika utgifter genom att locka folk till att sitta och ''hinka'' i baren. Såvitt jag vet är det inte speciellt svårt att få folk att åka med dessa båtar, utan det kanske är prislappen som är problemet. Möjligen har det ett väldigt starkt samband med att det faktiskt bara är ett bolag, som har monopol. Jag tycker att vi skall inrikta oss på den frågan i stället. Varför är det för övrigt just Gotland ni värnar om? Det fastboende i Stockholms skärgård har också svårt att få ekonomin att gå ihop och finna sysselsättning. Det finns många konferenshotell här, och fler skulle kunna byggas för att ge sysselsättning året runt. Waxholmsbolaget erhåller stora skattesubventioner, och i övrigt betalas ut många olika typer av stöd för att behålla en levande skärgård. Varför skall inte öborna här få samma möjligheter? För att föra resonemanget vidare: Inser ni konsekvenserna av detta?

Herr talman! Skillnaden mellan Åland och Gotland är att Åland inte ligger i Sverige, men det gör Gotland. Det kan synas litet fånigt, för de ligger i samma hav, Östersjön. Men vi har ju den principen, att när man reser till andra länder, gäller inte det normala skattesystemet. Jag tycker inte vi skall införa skattefri sprit på Waxholmsbolaget. Jag tog det bara som ett exempel, och jag kan ge hur många exempel som helst. Man kan inte lösa olika orters regionalpolitiska problem genom att försöka locka folk att dricka sprit för att betala notan i stället för att betala biljetten. En Gotlandsbiljett kostar enligt tidningsannonsen 260 kr. för en person. Man skall dricka ganska många drinkar för att bolaget skall få in denna summa, eller t.o.m. mycket mer eftersom ni vill ta bort subventionerna. Vi måste lösa de regionalpolitiska och de nationalekonomiska problemen på andra vägar än att införa speciella regler om skattefrihet här och där. Det är ingen lösning.

Herr talman! Vi har i dagens debatt talat om införande av tax free-försäljning på bl.a. med oss nydemokrater, det har jag fått klart för mig. Men jag vill i min motion gå ännu längre. Jag vill givetvis betona allvaret när det gäller nykterhet men också möjligheterna när det gäller Gotlands unika situation. Nordström & Thulin. Det är ungefär 400 000 kr. om dagen som vi får ge som subvention till rederiet. Ändå är priserna i den storleksordning som vi här hört talas om. Vi har också hört jämförelsen med Ålandstrafiken. Ett av Ålandsrederierna ägs ju av en gotlänning -- en gotlänning som har huvudet på skaft och tänker efter före. Det är vad som behövs i det här fallet. Vi behöver folk som ser framåt. Den här gotlänningen har ju förutsett Ålandstrafikens expansion, men det är väl inte fel att se på Gotland på samma sätt. Stöd och subventioner är inte någon framtid. Det hör till det förgångna, då inte sunt förnuft fick råda. Nu behövs det nya dynamiska effekter. Europas utveckling och särskilt Baltikums nya möjligheter måste tillvaratas. Det är nu tid att ge Gotland en ny start. Den negativa utvecklingen med lägre ekonomisk aktivitet -- som vi har hört talas om -- kan inte brytas genom ett trollslag. Vi måste vara radikala. Vi kan inte sitta här och sova och stoppa ner huvudet i sanden. Gotland har möjligheter att bli Europas nya frihandelsö. Jag vill se Gotland som en frihandelsö, ingenting annat. Det skall inte som nu talas om att Gotland skall räddas genom pengar till sockerbruket i Roma. Ni förstår ju själva att det innebär en begränsning för Gotland i och med att det är fråga om en ö. Vi fastlänningar tänker inte tillräckligt på att Gotland är en ö, där man skall sitta och begära bidrag för att få verksamheten att snurra -- och detta bara därför att vi har hittat på bestämmelser. Vi måste vara så flexibla att vi är öppna för en ny utveckling, vilket givetvis kommer att leda till effekter på alkoholpolitiken -- som vi nu har diskuterat en lång stund. Men det finns också möjligheter till prövning. Man behöver inte se hela Sverige som en helhet. Det finns ett område, där vi kan pröva olika möjligheter till att genomföra en ny alkoholpolitik. Skall det vara det gamla vanliga politiska förmynderiet som skall blomma i sommarvärmen, eller skall det bli någon ny start för Gotland? Det frågar jag mig. Se på den europeiska kartan. De flesta länder med begränsade resurser har gjort just på det sätt, som vi nydemokrater anser att man skall göra. Men det är klart att det kräver mod och också helt nya tankegångar. Alltså går det inte att låta det förbli vid det gamla, att det skall vara fråga om en ö i utlandet för att taxfree-försäljning skall kunna införas. Vi måste komma fram till nya kloka beslut om att göra Gotland till ett frihandelsområde. För att få en balanserad utveckling i Östeuropa krävs det också ett frihandelsområde i dess närhet. Låt då Gotland få den möjligheten. Vi vet att många olagligheter sker i de nya öststaterna genom den maffia som finns där. Det finns alltså fler maffior än den som det talades om för en stund sedan här i kammaren. Maffian i öststaterna är minst lika allvarlig, därför att den hotar en ekonomisk återhämtning och utveckling i dessa länder. Låt därför invånarna där få en möjlighet att komma till en frihandelsö, och låt det bli Gotland -- under kontrollerade former. Då kanske också tidningen Expressen, som innehöll ett omdöme om att de flesta politiker är tråkiga, kan få sig en tankeställare. Låt oss vara öppna för frågor som i vanliga fall inte behandlas av den här församlingen och börja diskutera dem. Därmed yrkar jag bifall till reservation 2.